Herr talman! Ibrahim Baylan har frågat mig om mitt ställningstagande till Umeå 2014 och om jag avser att det ska vara ett lokalt arrangemang eller ett evenemang av nationellt intresse. Ibrahim Baylan har vidare frågat mig vad jag kommer att göra för att stödja planeringen och genomförandet av Umeå 2014 samt när jag ämnar ge konkreta besked om detta. Umeå kulturhuvudstad är ett mångfasetterat evenemang som ger utvecklingsmöjligheter inom ett flertal politikområden, inte bara kultur. Programmet omfattar även frågor som rör regional utveckling, jämställdhet med mera. Kulturhuvudstadsåret är av stort intresse såväl lokalt och regionalt som nationellt och europeiskt. Ett lyckat kulturhuvudstadsår förutsätter ett fungerande samspel mellan alla dessa politiska nivåer. Den svenska regeringen har medverkat i EU:s beslut om att en svensk stad ska ha titeln kulturhuvudstad 2014 och så småningom beslutat att utse Umeå till kulturhuvudstad. Jag vill samtidigt framhålla att det är Umeå som har ansökt om att utses till kulturhuvudstad och att Umeå därmed har det yttersta ansvaret för kulturhuvudstadsårets innehåll och ekonomi. Ett statligt engagemang för kulturhuvudstadsåret kan ske på olika sätt. Ibrahim Baylan talar om direkt ekonomiskt stöd från regeringen. Det finns också möjlighet att utnyttja befintliga statliga resurser för ändamålet samt att ge uppdrag till statliga myndigheter att på olika sätt samarbeta med Umeå. Inom kulturpolitiken har regeringen i budgetpropositionen för 2012 aviserat att ge Statens kulturråd och andra berörda myndigheter i uppdrag att särskilt beakta kulturhuvudstadsårets konstnärliga aspekter i bidragsgivning och övrig verksamhet. Regeringen vill därmed ge en tydlig signal om att samverkan och stöd inom ramen för kulturhuvudstadsåret kommer att vara prioriterat. Planeringen av kulturhuvudstadsåret är nu i ett skede där olika delprojekt och ekonomiska behov successivt konkretiseras. Detta ger underlag att bedöma behov och möjligheter till olika slags insatser. Vi för en dialog med Umeå om detta. Avslutningsvis vill jag betona att kulturhuvudstadsåret förutsätter ett brett politiskt engagemang på olika nivåer och samtidigt ett aktivt engagemang från kulturlivets professionella och ideella krafter, näringslivet och andra samhällssektorer.
Herr talman! Tack för svaret, kulturministern! Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014 - det sitter som en smäck, måste man säga. Umeå är på många sätt en framgångssaga när man tittar på svenska städer och deras utveckling de senaste 40-50 åren. Från att ha varit en liten tjänstemannastad med en ganska sömnig tillvaro fick man en universitetsetablering, och det har i sin tur lett till en väldigt dynamisk utveckling som har inneburit att Umeå år för år har vuxit till en av Sveriges tio eller elva största kommuner. Staden har nu ett dynamiskt och väldigt ungdomligt samhällsliv med sprudlande kultur. Därför var det inte förvånande - och framför allt var det väldigt glädjande - när man satte upp ambitionen om att bli Europas kulturhuvudstad och senare fick stöd och också utnämndes till detta. Detta ger enorma möjligheter. Precis som kulturministern säger handlar detta naturligtvis inte bara om det lokala. Det handlar inte bara om kultur, utan det handlar om många andra aspekter av utveckling, tillväxt och samhällsliv. Detta är ett nationellt arrangemang, även om jag håller med kulturministern om att den som är huvudansvarig för verksamheten är den som sökt, nämligen Umeå kommun. Så ska det vara. Men ska detta bli ett framgångsrikt kulturhuvudstadsår är det viktigt att vi alla hjälps åt, för det är klart att detta kommer att kosta väldigt mycket pengar. Jag tror att man räknar med någonstans 300-400 miljoner. Därför skulle det vara oerhört bra om man i god tid kunde få besked från regeringen om vilket stöd, inte bara ekonomiskt utan även på andra sätt, som kan utgå från i det här fallet regeringen och staten. Det finns nämligen, precis som kulturministern också säger, ett nationellt intresse av att detta blir en framgång. I budgetpropositionen, som regeringen nyligen presenterade för riksdagen, hade jag hoppats att just detta konkreta besked skulle komma. Där fanns dock tyvärr bara några rader om att man nu ger i uppdrag till myndigheterna inom kultursektorn att se över på vilket sätt man kan stödja detta. Det är i och för sig bra, men även om kulturhuvudstad 2014 låter långt borta vet vi alla att sådant här tar väldigt lång tid att planera och arrangera. Därför vore det välgörande om det gick så fort som möjligt att få dessa besked, både från regeringen och från myndigheterna. Jag hoppas att kulturministern i denna interpellationsdebatt kan säga när vi kan förvänta oss dessa besked och att de inte dröjer alldeles för länge. Ska detta bli en så stor succé för Umeå, Västerbotten, Norrland, Sverige och Europa som jag tror att det har potential att bli är det nämligen viktigt att förutsättningarna är de allra bästa. För att ha de allra bästa förutsättningarna vore det väldigt bra om kulturministern nu kunde säga när det kommer besked om det statliga stödet. Är det i vårpropositionen, eller dröjer det ännu längre?
Herr talman! "Sitter som en smäck", sade Ibrahim Baylan, och jag kan hålla med om detta. Jag var med på Kulturrådet när juryn lämnade sitt besked att Umeå i konkurrens med flera andra svenska städer hade utsetts till kulturhuvudstad 2014. Glädjen gick inte att ta miste på. Det var flera städer som hade hoppats, och jag hade varit glad om kanske ännu fler städer i Sverige hade velat kandidera till den utmärkelse detta faktiskt är. Vi har haft en dialog såväl med den politiska ledningen i Umeå, både före förra valet och efteråt, som med den konstnärliga ledningen. Vi följer detta arbete. Det är nämligen en process som tar lång tid. Det är, som Ibrahim Baylan också påpekade, inte bara en fråga för kulturens område. Jag brukar i olika sammanhang påpeka att kultur inte är någonting som sker i slutna rum, utan kultur ska ta plats på många fler arenor. Man har också ett mycket ambitiöst arbete i Umeå, skulle jag vilja säga. Det gäller inte bara i Umeå stad utan även i regionen och i närliggande kommuner. I detta ligger också ett partnerskap med Riga som är systerstad under 2014. Detta gemensamma arbete är väl så viktigt och ger naturligtvis möjlighet att bygga band som kan hålla både före och framför allt efter 2014. Ibrahim Baylan frågade när det kan komma besked. Som Ibrahim Baylan också påpekade finns det skrivet i budgetpropositionen att detta är en fråga som regeringen följer. Denna vecka har medarbetare från Kulturdepartementet varit uppe i Umeå tillsammans med representanter för Kulturrådet. Det är inte första gången man har dessa kontakter, utan dem har man haft också tidigare. Det är bland annat för att se hur behoven och möjligheterna ser ut och hur vi ska formulera uppdrag till våra myndigheter - vi har ganska många på Kulturdepartementets område - inför de regleringsbrev som ska skrivas och levereras till myndigheterna i slutet av året. Då är det viktigt att det finns en framförhållning och att man inser att detta naturligtvis inte är en fråga enbart för Umeå kommun eller ens för regionen utan att det är nationellt. Förra näringsministern Maud Olofsson och jag besökte Umeå i våras, dels för att studera universitetet och designutvecklingen, dels för att träffa representanter för kulturhuvudstadsåret. Vi var väldigt tydliga med att detta är en fråga inte bara för Umeå utan för hela landet, och vi uppmanade ledningen att ta kontakter med universitetsvärlden och andra. Det arbetet är på gång.
Herr talman! Tack, kulturministern! Jag vet inte om jag blev så mycket klokare. Det kanske ibland inte är möjligt för ett statsråd att stå i talarstolen och lämna besked, särskilt om det inte är förhandlat med Finansdepartementet. Det är jag medveten om. Lite mer konkreta signaler skulle dock behövas. Det är klart att det är några år kvar, men precis som kulturministern säger pågår ett intensivt arbete. I detta intensiva arbete är det naturligtvis väldigt viktigt att veta vad man har att röra sig med. Då menar jag inte bara monetärt utan också i form av annat stöd som kan vara aktuellt. Därför vore det ändå bra att få en signal. Är det till våren vi ser framför oss att det kommer besked, eller är det i andra delen av nästa år? Sedan börjar det nämligen brinna i knutarna. Det kanske till och med redan har börjat brinna i knutarna om det här ska bli så bra som vi alla vet att det kan bli. När jag läser kulturministerns skriftliga svar ordentligt hittar jag något lite kryptiskt, tycker jag. Jag måste få fråga kulturministern vad det betyder. Det står så här: "Ett statligt engagemang för kulturhuvudstadsåret kan ske på olika sätt." Ja, jag hoppas att det sker på många olika sätt. Sedan fortsätter det: "Ibrahim Baylan talar om direkt ekonomiskt stöd från regeringen." Ja, det gör jag. Men detta lämnas bara därhän. Kommer det ett sådant stöd? Kulturministern behöver inte säga några exakta summor, men min fråga var tydlig: Är regeringen beredd att gå in med den typen av direkt stöd? Här ställs det upp i interpellationssvaret, men jag ser varken bu eller bä, så att säga. Hur ser kulturministern på detta? Det är två frågor. När kommer exakt besked? Jag talar om direkt ekonomiskt stöd från regeringen. Vad säger regeringen, kulturministern?
Herr talman! Jag tyckte att jag var väldigt tydlig. Jag kommer inte i denna interpellationsdebatt att kunna ge ett tydligt besked om när eller hur ett ekonomiskt stöd kommer att utgå. Det kan jag inte göra. Däremot kan jag vara väldigt tydlig redan i mitt skrivna svar och även i mina muntliga inlägg om att dialog pågår med Umeå och att samtliga våra myndigheter och institutioner som har någon form av nationellt engagemang - det är allt från Konstrådet till Konstnärsnämnden, Statens kulturråd och många andra - ska beakta kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 i sitt fortsatta arbete. Det är en tydlig signal, anser jag. Regleringsbreven formuleras nu under hösten och delges de olika institutionerna i december. Det vet Ibrahim Baylan mycket väl. Det konkreta som Ibrahim Baylan frågade efter, summorna, kan jag inte ge något besked om. Däremot var jag i Åbo under invigningen i januari. Jag åker nästa vecka till Tallinn, som är den andra kulturhuvudstaden under detta år, för att där diskutera med kulturministern som jag mötte under Östersjöfestivalen hur man arbetar dels i Estland, dels tillsammans med Åbo. Där tror jag att vi kan lära en hel del. Innan vi kan gå vidare och över huvud taget diskutera eventuella ekonomiska åtaganden måste vi få en klarare projektplan från Umeå, och det arbetar man med. Det inkluderar inte bara Kulturdepartementet utan också andra departement och andra verksamheter, inklusive näringslivet och ideella aktörer. Att vi ser fram emot att Umeå ska genomgöra detta råder det inget tvivel om. Jag har sedan jag blev kulturminister 2006 varit ett antal gånger i Umeå såväl för att diskutera bloggopera, som jag tycker är ett oerhört intressant initiativ, som för att besöka Norrlandsoperan och ta del av deras internationella samarbete och inte minst det som Umeå gör för att stödja kultur till barn och unga som ju är en av regeringens tydligaste prioriteringar på kulturområdet.
Herr talman! Tack, kulturministern! Umeå är på många sätt en fantastisk stad. Inte minst vad gäller synen på kultur har många mycket att lära sig där. Precis som kulturministern säger ser man inte kulturen som någonting som bara ska genomföras i slutna rum. Det har varit en viktig del av Umeås tillväxtstrategi de senaste 10-15 åren. Det har varit en integrerad del av både den ekonomiska politik och den tillväxtpolitik man har haft för att se till att staden förblir och utvecklas som ett dynamiskt nav i norra Sverige. Därför var det både naturligt och logiskt att de ansökte om att bli kulturhuvudstad år 2014, och det är oerhört glädjande att de också fick det. Jag känner en viss besvikelse, måste jag säga, över att kulturministern inte kan vara mer konkret. Men man får väl ta det lilla man får i dessa tider. Eftersom kulturministern ändå i sitt svar skriver att detta kommer att vara prioriterat tar jag det för givet. Jag tar det som ett outtalat löfte om att det kommer att komma ett substantiellt ordentligt stöd under nästa år till detta arrangemang så att det blir den succé som jag tror att vi alla både hoppas och vet att det kan bli för Umeå, för Västerbotten, för Sverige och för Europa.
Herr talman! Det här kallas interpellationsdebatt. Jag tycker mer att det är ett samtal, och det är gott så. Jag tror inte att det är så mycket mer att tillägga i sak. Ibrahim Baylan och jag delar synen på Umeå, Umeås möjligheter och ambitioner att fullgöra uppdraget som kulturhuvudstad 2014 på ett alldeles utmärkt sätt. Arbetet är i gång, inte bara på departementet utan också på flera andra håll. Vi får ha en fortlöpande dialog, och den kommer vi att ha ända fram till 2014. När det gäller den mer konkreta frågan om pengar återkommer jag. Men jag börjar med att resa till Tallinn för att lära mig där.